Herr talman! I detta betänkande behandlas regeringens skrivelse Kommittéberättelse 2013 . I den lämnas en redogörelse för verksamheten i de kommittéer som tillsattes av regeringen under förra året. Kommittéberättelsen innehåller uppgifter om kommittéernas sammansättning, redogörelser för deras arbete, kostnaderna samt fördelningen mellan kvinnor och män. Under 2012 tillsattes 66 kommittéer, och av dessa avslutades alla utom två. Kostnaderna för dessa uppgick till 350 miljoner kronor, och i det ingår utgifter för konsultationer. Könsfördelningen redovisas enligt en ny mätmetod. Syftet med ändringen är att redovisningen bättre ska kunna jämföras med annan statistik av de statliga myndigheter och styrelser som lämnas till riksdagen. I betänkandet noterar konstitutionsutskottet i utskottets ställningstagande att det i kategorierna ledamöter, sakkunniga och sekreterare råder jämn könsfördelning. Det som avviker är gruppen ordförande. Liksom utskottet betonar är det viktigt att eftersträva en jämn könsfördelning även inom denna grupp.